Herr talman! Inom vissa fack är det kanske inte arbetsgivaren direkt som anställer arbetskraften. När det gäller anläggningsoch byggnadsverksamhet är det ofta lagbasar som väljer ut arbetskraft, och det skulle i så fall vara de som inte skulle ha rätt att välja den arbetskraft de vill. Vi har lång erfarenhet från facklig verksamhet. På 1930 talet hade SAC en stark ställning och hade då möjlighet att välja ut enbart sina medlemmar. Var lagbasen ansluten till SAC plockade han till sig sådana medlemmar. Om Byggnadsarbetareförbundet har avtal på en arbetsplats och lagbasen tillhör det förbundet, är han angelägen att ta folk som han vet är fackligt organiserade inom Byggnadsarbetareförbundet. Det vore underligt om han inte vore solidarisk med sin egen fackförening. Om det blir brist på arbetskraft — och det har ofta varit så i vårt land — tar man naturligtvis det folk som finns att få. Det kan säkert anföras många exempel på att även medlemmar i SAC är företrädda på arbetsplatserna helt enkelt därför att man från arbetsgivarsidan velat se till att man har tillräckligt med arbetskraft. Jag tror inte att detta är något stort problem ute i det praktiska livet. Om man skall lagstifta måste lagstiftningen bli effektiv. Även om man får en lagstiftning om föreningsrätt för dem som inte är anställda kan man inte veta om en arbetssökande vägras arbete på grund av att det inte finns något eller på grund av organisationstillhörighet. Vem kan bevisa det? Ingen behöver redovisa skälen till att en arbetssökande inte får något arbete, och då står man där likafullt trots lagstiftningen.

Herr talman! Utskottet har skrivit ett alldeles utmärkt utlåtande, och jag är helt nöjd med den föredragandes sätt att diskutera och analysera problemet. Låt mig emellertid peka på ett par förhållanden. första stycket, alltså det som gäller syndikalisternas representation i arbetsdomstolen, skulle man införa en klar prioritetslagstiftning till syndikalisternas förmån. Då skulle en facklig sammanslutning med högst 25 000 medlemmar få en klart bättre ställning än någon annan grupp, vare sig det är fråga om SACO, TCO eller LO. SAC skulle få en väsentligt bättre ställning än till exempel Metall, som har nära 350 000 medlemmar. Dessutom påpekade den föredragande något ganska fantastiskt, nämligen att när ett mål t.ex. för Metall handläggs i arbetsdomstolen håller sig dess man borta. Han borde ju enligt motionen vara där just för att bevaka syndikalisternas speciella intressen. Hur kan man då över huvud taget tro att man åstadkommer objektivitet, när man anknyter till partsintressen på detta konkreta sätt? Jag vill påstå att de som driver den här linjen antingen inte förstår vilken linje de driver eller också inte är ute efter en saklig analys av förhållandena. Vidare kopierar syndikalisterna LO avtalen från början till slut. De för ingen egen facklig politik. De har alltså inga specifika förhållanden att åberopa för en särställning i arbetsdomstolen. Deras teser efterlevs inte alls. Jag skulle till nöds förstå resonemanget, om de förde en politik i överensstämmelse med sina idéer och teser, men eftersom de för precis samma politik som LO, och bara kommer i efterhand och kopierar vad vi gör, kan man inte heller den vägen få fram ett motiv för en särställning i lagstiftningen. Sedan skulle jag, herr talman, vilja komma med en liten fundering av mera allmän innebörd. Det finns de som i vått och torrt talar för syndikalisterna, och de är säkert uppriktiga i sina åsikter. Men det finns också de som håller på syndikalisterna för att komma åt LO-rörelsen, alltså som en splittrande faktor. Jag vet inte om den senare kategorin finns representerad här. De som ömmar för syndi kalismen kan kosta på sig detta i ett land, där vi har samlade demokratiska fackliga rörelser som arbetar på lagbunden basis. Men låt oss tänka oss att syndikalismen blommar ut och blir dominerande. Lika säkert som att vi är församlade här kommer vi då att få en tvångslagstiftning som förbjuder sådana arbetsmetoder. Varför? Jo, därför att syndikalismens metoder är omöjliga i ett modernt samhälle. Syndikalismen är en företeelse som man kan romantisera om när den inte utgör någon verklig fara. Ty vad innebär syndikalismen som arbetsmetod? Jo, som herr Dahlberg nämnde: Inga avtal, och när det passar slår man till med en konflikt. Det blir kaos, något som det moderna samhället inte har möjlighet att klara upp. Det är en sådan ordning som man talar för när man argumenterar för syndikalismen. Man bör nog tänka på vilken sorts rörelse och vilka arbetsmetoder vi skulle möta om den rörelsen vann insteg, vilket jag verkligen hoppas inte skall ske. Jag tycker nog man bör ha det i åtanke även om det bara gäller en principdiskussion, där jag till nöds kan förstå att vi kan ha olika åsikter.

Herr talman! Jag kan förstå att herr Yngve Persson politiskt ser saken på detta sätt. Men vi som betraktar föreningsrätten som en frioch rättighet måste se till att den skall gälla för alla oavsett vad de olika människorna egentligen syftar till. Det utmärkande för våra frihetsbegrepp är just att de skall vara generösa. Det är helt enkelt inte möjligt att dra upp gränser för de olika friheterna alltefter vissa organisationers eller människors ideologiska uppfattning.

Enligt herr Yngve Perssons sätt att se skulle syndikalismen inte vara förtjänt av föreningsfrihet. Tidigare under debatten har alla i stort sett varit överens om att vi i vårt land skall ha föreningsfrihet.

Enligt utskottets argumentation är problemet ganska litet. Och herr Dahlberg för sin del ansåg att problemet är betydande, men att det inte kan lösas lagstiftningsvägen. Jag kan politiskt förstå herr Persson. Men om vi i vårt samhälle skulle gå in för att här dra upp gränser för de olika friheterna med utgångspunkt från människors och organisationers politiska uppfattning, skrifters innehåll etc. skulle vi ge upp den grund på vilken vi alla står, nämligen oinskränkt föreningsfrihet, pressfrihet etc. De som agiterar för föreningsfrihet ställer sig självfallet inte bakom allt som kan finnas inom ramen för denna, och den som agiterar för t.ex. pressfrihet är därmed icke förespråkare för allt som kan sägas genom det tryckta ordet. Vad de önskar är bara att människor skall ha rätt att uttrycka också diametralt motsatta synpunkter. Ett argument som inte förekommit så mycket här men som använts tidigare, t.ex. när frågan diskuterades i Stockholms stadsfullmäktige, är detta: Hur kan liberaler agitera för frihet åt syndikalister? Ni tycker ju inte detsamma som syndikalisterna. Den person har kommit in i en återvändsgränd som resonerar på det sättet: De skall ha frihet som tycker detsamma som jag själv! Definitionen för frihet måste ju vara att alla skall ha frihet, tycka vad de vill. Jag anhåller om ledighet från riksdagsarbetet den 10 och den 11 april för att deltaga i utrikesutskottets besök i Helsingfors samt den 13 till den 23 april för att deltaga i nedrustningsdelegationens arbete i Genéve. marens ordningsstadga följande enkla fråga denna dag framställts av herr Meddelande ang.

Herr talman! Herr Levin har frågat om jag vill överväga att vidtaga åtgärder riktade mot den dumping som tilllämpas av italienska tillverkare av kylskåp, frysboxar och liknande apparater. Vid export av kylskåp, frysboxar m.m. tillverkade i Italien lämnar de italienska myndigheterna en schablonmässig skatterestitution. Huruvida denna restitution innefattar en exportsubventionering i strid med GATT är föremål för utredning inom denna organisation. Parallellt härmed undersöks frågan av kommerskollegium. Denna undersökning måste slutföras innan något ställningstagande kan aktualiseras från regeringens sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för hans vänliga och åtminstone delvis tillmötesgående svar på min fråga. Bakgrunden till den är naturligtvis de besvärliga konkurrensförhållanden under vilka denna näringsgren arbetar i vårt land. Den sysselsätter åtskilliga tusen människor. Den saluför till ett sammanlagt värde av cirka 250 miljoner kronor per år 400 000 kylskåp och frysboxar här i Sverige, varav enligt tullverkets statistik 190 000 enheter eller nära 50 procent kommer från utlandet. Åtskilliga länder exporterar till Sverige, men Italien är den största leverantören. Alla som är verksamma inom den svenska kylindustrin är bara alltför väl medvetna om den italienska prispolitikens vådliga konsekvenser för de svenska tillverkarna. Genom personliga förbindelser med både stora och små italienska fabrikanter vet jag av egen erfarenhet att exportsubventioner utgår, dels med ett belopp som står i relation till varans exportpris, dels med ett be lopp som står i relation till varans vikt. På ett ungefär uppgår exportsubventionerna för ett sådant skafferikylskåp som i dag utgör standardutrustning i den svenska bostadsproduktionen till 35 svenska kronor, eller cirka 5 procent av det pris som byggherren betalar för kylskåpet. Här i Sverige letar vi inom kylindustrin med ljus och lykta efter möjligheter att rationalisera och att komma till rätta med kostnaderna i distributionsledet. Vi jagar bokstavligt talat med tiduret i hand tioöringar på verkstadsgolvet. Men alla sådana åtgärder ter sig tämligen meningslösa om industrin i ett land, vars arbetskraft har det betydligt sämre ställt än den svenska, tillåts att subventionera sina pPprodukter med belopp som uppgår till drygt hälften av den svenska arbetslönen. Detta är, herr statsråd, så mycket allvarligare för de svenska producenterna som den norska industrin, för att ta ett exempel, med vilken den svenska har att konkurrera både på hemmaplan och på export, är befriad från tull på väsentliga komponenter som man importerar från utlandet. Det faktum att staten på skilda sätt har lämnat stöd åt ett flertal svenska kylindustrier visar enligt min mening dels att man anser denna näringsgren utvecklingsbar — det är inom parentes sagt inte frågan om en låglönebransch — dels att man inser dess trängda läge. Den hjälp och det stöd som vi sålunda fått inom denna bransch har varit av stor betydelse men räcker inte i dag mot bakgrund av den ojusta priskonkurrens för vilken man är utsatt. Jag är därför tacksam över att handelsministerns svar i så måtto är positivt som det innebär ett meddelande om att det hos kommerskollegium pågår en undersökning. Jag vill i detta sammanhang erinra om att England i augusti månad förra året införde en speciell importavgift på just italienska kylskåp och att den norska regeringen så sent som den 12 mars i år med omedelbar verkan — ovanpå en redan relativt hög importtull — införde en utjämningstull på italienska produkter som motsvarar 42 öre per kilo. Som uttrycklig motivering angavs att den italienska dumpingen vållade den inhemska industrin avsevärd skada. Jag ber att få tacka herr handelsministern och uttrycka den förhoppningen, att kommerskollegiums utredningsarbete snabbt skall slutföras och att herr statsrådet får anledning att återkomma och därvid utnyttja den förordning av år 1967, som Kungl. Maj:t nyligen har föreslagit riksdagen att förlänga.
Herr talman! Bara två ting. Om herr Levin har något ytterligare material som kan verifiera påståendet att här föreligger ett klart fall av dumping i GATT-bestämmelsernas mening, hoppas jag att han överlämnar detta till kommerskollegium som har hand om utredningen. Det var det första. Det andra var att bilden nog är litet mera komplicerad än vad den här lilla debatten kan ge vid handen. Det har i varje fall antytts, och jag tror att detta kan bekräftas, att det även finns svenska intressenter i den italienska tillverkningen av kylskåp.

Herr talman! Herr Lidgard har frågat mig om jag vill medverka till att det säkerställs att skolornas elevråd fungerar som organ för alla en skolas elever och inte främst som lokalavdelningar för medlemmarna i en central elevsammanslutning. Jag utgår ifrån att alla elever i en skolenhet kommer att vara angelägna att ansluta sig till skolenhetens elevförening och därigenom säkerställa att elevrådet fungerar både som ett organ för alla skolans elever och som lokalorganisation i en riksomfattande elevsammanslutning.

Herr talman! När vi här i kammaren ibland klagar över att vi får propositioner litet sent, brukar vi få veta från regeringsbänken att det beror på att vi riksdagsmän ställer så många enkla frågor att vi fördröjer arbetet. Nu måtte det ha funnits mycket att göra i utbildningsdepartementet av något annat skäl, ty det här svaret, som jag ber att få tacka för, kan ju inte ha tagit så förfärligt lång tid att ställa samman. Elevråd är omtalade som officiella organ — eller vad man nu skall kalla det — i princip på ett enda ställe, nämligen i skolstadgan, i det sammanhang där man talar om de samarbetsnämnder som finns vid skolorna och där eleverna också skall vara representerade. Det heter där att elevernas representanter utses av elevrådet, om sådant finnes, och i annat fall i enlighet med vad vederbörande skolstyrelse kan finna lämpligt. Vill man veta mer om elevråden, får man gå till läroplanen för grundskolan. Såvitt jag kunnat finna, är den det enda offentliga dokument som mera ingående talar om hur skolmyndigheterna har tänkt sig att ett elevråd skall vara sammansatt och hur de tänkt sig att ett sådant skall fungera. Där anges på ett par sidor ganska utförligt vad elevrådet förväntas syssla med. Man kan säga att syftet med elevrådet är angivet där. Ingen har väl någonting att erinra mot detta försök att hjälpa eleverna fram till en plan för den verksamhet som vi alla anser rätt väsentlig inom skolväsendet för att främja den demokratiska fostran och elevernas egenverksamhet. Min fråga hänger emellertid samman med det fenomenet att jag fått i min hand ett utkast till normalstadga för elevråd, vilket utarbetats av SECO Stockholm. I detta utkast står det att elevrådet »är en lokalavdelning av SECO». På ett annat ställe heter det att berättigad till medlemskap i elevrådet är den som är berättigad till medlemskap i SECO. Här föreligger en sammankoppling: den som vill göra sin rättighet gällande att välja representant i samarbetsnämnden, han skall inte bara vara medlem i elevrådet utan han är tvungen att vara ansluten till en elevförening. Detta har jag reagerat emot, och jag tycker att det skulle vara korrekt, om utbildningsdepartementet ville klargöra för landets elever att de visst kan utöva de demokratiska rättigheter som är avsedda i skolstadgan utan att behöva tillhöra någon elevförening. Det kan ju vara så att någon elev inte gillar den målsättning som elevföreningen har för sin verksamhet. Det syfte som är omnämnt i förslaget till normalstadga är kanske inte i och för sig så farligt, men det kan skrivas något annat vid något annat tillfälle. Jag tycker att det är inkorrekt, om utbildningsministern intar den ståndpunkten att elever som vill utöva den rättighet de har tillförsäkrats genom skolstadgan skall vara tvångsanslutna till en förening som kallar sig fackförening.
Herr talman! Att sammanskriva svaret på herr Lidgards fråga torde ha tagit ungefär lika lång tid som det tog för herr Lidgard att sammanskriva frågan. Däremot ägnade vi någon tid åt att försöka lista ut vad herr Lidgard egentligen åsyftade med frågan. Men det till hör ju de enkla frågornas metodik att det inte är så lätt att veta vad som åsyftas — det får man först reda på vid replikskiftet. Nu gällde det alltså den normalstadga för elevråd som utfärdats av SECO Stockholm och som jag aldrig förut hört talas om. Läget är det, att varje elevråd självt får bestämma om det vill vara med i en central elevsammanslutning eller icke. Självfallet är läget detta. Det kan ju inte finnas något tvång för elevråden att vara med i den centrala sammanslutningen. Det har inte funnits något sådant tvång, och det finns inte nu något sådant tvång. Däremot är det naturligtvis helt klart att SECO försöker verka för att så många elevråd som möjligt ansluter sig till SECO. Likaså bör det vara ett allmänt intresse att det finns en central elevorganisation i landet som kan företräda eleverna i sådana rikssammanhang där det är angeläget att de får framföra sina synpunkter. Vidare bör en sådan central organisation, när den nu skall finnas, vara så representativ som möjligt. Så många elevråd som möjligt bör ju vara med i denna organisation. Däremot kan det aldrig vara fråga om tvång, och det har aldrig varit tal om något sådant från utbildningsdepartementets sida.

Herr talman! Jag är tacksam för att utbildningsministern söker förklara för mig att det inte är fråga om något tvång, men om man inom elevrådet med större eller mindre majoritet beslutar att elevrådet kollektivt ansluter sig till SECO, kommer ju alla medlemmar som vill arbeta inom elevrådet att bli tvångsanslutna till SECO. Vill de inte vara det, kan de inte utöva sina rättigheter att välja, som jag sade, representanter i samarbetsnämnden. Det är detta som för mig är den springande punkten. Jag vill säga att jag helt delar utbildningsministerns uppfattning att det är önskvärt att den centrala organisationen blir så stark som möjligt, men jag tycker att den bör växa sig stark genom sina egna insatser och inte genom att försöka koppla ihop sig med en mer officiell institution, som ju elevrådet är. På lärarsidan råder inte precis samma situation; där har jämlikheten inte sträckt sig lika långt. Där är situationen den att lärarna är berättigade att välja fackliga representanter i skolstyrelserna, men man har noga sörjt för att när lärarna väljer fackliga representanter sker det på ett sammanträde som anordnas av skoldirektören — jag vill minnas att detta står i skolförfattningen. Man kopplar alldeles bort lärarnas fackliga sammanslutningar. Som representant för en sådan sammanslutning vill jag säga att jag inte skulle komma på idén att försöka skaffa min organisation större makt genom att koppla ihop lärarnas rättigheter att välja fackliga representanter och medlemskapet i den organisation jag företräder. Vad jag har reagerat mot är att detta sker beträffande eleverna.
Herr talman! Det borde inte vara herr Lidgard obekant att för närvarande är lärarna den enda personalkategori som väljer s.k. fackrepresentanter i skolstyrelsen. Så har riksdagen beslutat. Därför haltar parallellen. Det är bara lärarna som har den rätten och då har man speciella former för hur detta val skall gå till. Sedan är det ju så att elevråden har frihet att gå med i SECO eller att inte gå med. Det kan alltså finnas elevråd av båda typerna. Om det finns ett elevråd så har detta möjligheten att välja representanter i vissa sammanhang — det är fastslaget — och detta alldeles oavsett om rådet är med i SECO eller inte.

Jag tror att det är den säkraste garantin för en livskraftig elevrörelse.

Nu vill jag, herr talman, ställa en mycket enkel fråga till statsrådet, som kan besvaras med ja eller nej: Tycker statsrådet Palme att det är korrekt att en elev som vill arbeta i elevrådet tvångsanslutes till SECO?
Herr talman! När herr Lidgard här talar om tvång uppger han att det finns ett förslag till normalstadga för elevråden med formuleringen »som är medlem av SECO». Jag förmodar att varje elevråd har full frihet att stryka orden »som är medlem av SECO» eller att inte stryka dem. Här föreligger alltså inget tvång. Sedan ställde herr Lidgard en fråga som han vill ha besvarad med ja eller nej. Om ett elevråd diskuterar huruvida man skall vara med i SECO eller inte och majoriteten då bestämmer att man skall vara med i SECO, anser tyd ligen herr Lidgard att minoriteten utsätts för ett tvång. Om majoriteten bestämmer att man inte skall gå med i SECO, skulle minoriteten på samma sätt tvingas att inte vara med. Jag har faktiskt alltid haft den uppfattningen att vi bygger vårt demokra tiska system — vare sig det är i riksdagen eller i fackliga föreningar eller var det än är — på majoritetsbeslut. Det finns ingen annan möjlighet. Såvitt jag begriper är det en lätt anarkistisk princip som herr Lidgard här vill lansera.

Herr talman! Herr Brundin har frågat statsministern om han anser att det stora antal propositioner som avlämnats omedelbart före riksdagens påskuppehåll ger oppositionspartierna tillfälle till en omsorgsfull granskning av regeringens förslag. Frågan har överlämnats till mig för besvarande i min egenskap av regeringens kontaktman med riksdagen. Under veckan närmast före riksdagens påskuppehåll, alltså under tiden den 24—28 mars, avlämnades tolv propositioner. För åtta av dessa propositioner har motionstiden utsträckts till den 15 april och för tre till den 11 april. Den tolfte propositionen har inte bordlagts förrän efter påskuppehållet. Även om det antal propositioner som har avlämnats under veckan närmast före riksdagens påskuppehåll inte kan anses ringa, är enligt min mening mo tionstiden så lång, att en omsorgsfull granskning av förslagen bör vara möj

Herr talman! Herr Brundins fråga gällde det antal propositioner som avlämnats omedelbart före riksdagens påskuppehåll och det är beträffande detta jag har svarat.

Jag hävdar fortfarande att en proposition enligt regeringsformen har avlämnats i och med att den har inkommit till kammarens kansli. Detta är den tolkning som vi allmänt brukar göra av regeringsformens bestämmelse, och då är det frågan om dessa tolv propositioner. Jag medger gärna att ett par av dem är omfattande, och jag har inte heller velat på något sätt förneka att det blir arbetsamt för dem som skall sätta sig in i samtliga dessa propositioner. Å andra sidan kan den enskilde riksdagsmannen väl inte läsa alla propositioner i varje detalj, utan han måste i någon mån specialisera sig på vissa propositioner. Det är också någonting som kommer in i bilden, när man skall bedöma möjligheterna för riksdagens ledamöter att granska de propositioner som regeringen lämnar.

Herr talman! Fru Diesen har frågat om jag avser att vidta åtgärder för att åstadkomma mer forskning rörande förskoleåldrarna. Flera undersökningar rörande barn i förskoleåldrarna har utförts vid våra universitet och lärarhögskolor. Bland de undersökningar i dessa frågor som pågår f.n. kan nämnas ett undersökningsprojekt vid lärarhögskolan i Göteborg angående metodiken för det pedagogiska arbetet för sexåringar i lekskolan. Vid barnpsykologiska forskningsinstitutet vid lärarhögskolan i Stockholm pågår bl.a. en undersökning rörande effekterna av lekskolevistelse. För nästa budgetår har beräknats medel under åttonde huvudtiteln för bl.a. pedagogiskt utvecklingsarbete vid en försöksbarnstuga som drivs i samverkan mellan kommunen, lärarhögskolan och förskoleseminariet i Stockholm. Frågan om vilka fortsatta åtgärder som behöver vidtas när det gäller forskningen rörande förskoleåldrarna kommer att behandlas av den under förra året tillsatta barnstugeutredningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för svaret på min fråga. Statsrådet har i svaret talat om vissa pågående undersökningar. Att det sker ett visst forskningsarbete har jag också varit medveten om. Jag frågade ju om statsrådet tänker åstadkomma mer forskning på detta område. Att jag ställde frågan beror på, vilket statsrådet kanske också har förstått, att det för ungefär en månad sedan hölls en konferens, anordnad av socialstyrelsen. Konferensen refererades i tidningarna, och man fick bl.a. veta att det satsats 13 miljoner kronor för skolundersökningar men ingenting på barnstugeforskning. Det talades om att den dag man ägnade förskolebarnen var »de glömda barnens dag». Som bekant är de första åren i barnens liv mycket viktiga; de blir ju grundläggande för hela utvecklingen. Det är ändå mycket litet som är undersökt på detta område. När man i Köpenhamn, som för ett par år sedan skulle starta en kraftig utbyggnad av sin barnstugeverksamhet, fick upp ögonen för hur liten kunskapen var på detta område, beslöt man att starta en undersökning som nu har pågått i tre år och vars resultat kommer att redovisas endera dagen. En forskare som haft tillfälle att litet närmare studera denna undersökning, som omfattat cirka 1200 arbeten utförda över hela världen rörande dessa åldrar, fann att det förelåg stora skillnader beroende på barnstugornas utrustning. En bra barnstuga har vissa fördelar framför tillsyn i hemmen. Där kan man ha en mera genomtänkt pedagogik och bättre utvalda leksaker, man kan ge barnen en bättre intellektuell träning, undvika svåra barnolycksfall m.m. Men i de sämre barnstugorna föreligger det en stor risk för att de mindre barnen hämmas i sin utveckling, att språksvårigheterna ökar och att stimulans byts ut mot likgiltighet. Det var tydligen en samstämmig uppfattning hos alla dem som yttrade sig på denna konferens, att det fanns alldeles för litet forskning på detta område i vårt land. Statsrådet Odhnoff talar om att ett undersökningsprojekt pågår vid lärarhögskolan i Göteborg. Det rör sexåringar. När det gäller denna åldersklass har man kanske gjort relativt många undersökningar, eftersom det har ansetts viktigt att ta reda på barns skolmognad och därmed sammanhängande problem. Statsrådet säger att barnpsykologiska forskningsinstitutet vid lärarhögskolan i Stockholm gör en undersökning rörande effekterna av lekskolevistelse. Det är klart att vissa undersökningar utförs där, men det är ändå känt att man under många år förgäves begärt att få ökade resurser för att kunna bedriva en ordentlig forskning; även representanter för Sveriges förskollärares riksförbund har ända sedan 1940-talet gjort uppvaktningar hos statsmakterna för att få medel till ökad forskning. Den barnstuga som på försök skall inrättas här i Stockholm skall användas för pedagogiskt utvecklingsarbete, finner jag av svaret. Det är kanske fara värt att den mera kommer att bli ett led i utbildningen av förskollärare än inriktad på forskning just när det gäller barnen själva. Statsrådet slutar med att säga att frågan om vilka fortsatta åtgärder som behöver vidtas när det gäller forskningen rörande förskoleåldrarna kommer att behandlas av den under förra året tillsatta barnstugeutredningen. Jag har sett på direktiven för denna utredning och funnit att de består av ett anförande av statsrådet Odhnoff till statsrådsprotokollet den 26 april 1968. Där ges först en historik över barnstugeverksamheten. Vidare sägs att utformningen av barnstugeverksamheten skall tas upp till prövning av denna utredning. Man bör utreda målsättningen för den inre verksamheten i lekskolor och daghem, och man skall alltså formulera målet för förskolepedagogiken. Man bör undersöka vilka åldersgrupper fritidshemsverksamheten skall rikta sig till, och man skall också uppmärksamma de handikappade barnens möjligheter. Men jag kan inte finna att det står någonting över huvud taget om att forskning ingår i denna utrednings arbetsuppgifter. Jag skulle vara mycket tacksam, om statsrådet ville meddela på vilket sätt den skall föras in i utredningens arbete.

Herr talman! Man kan naturligtvis av vissa inlägg i debatten om förskolebarnens situation få den uppfattningen, att det inte försiggår någon som helst forskning på detta område i landet. Fru Diesen har vederlagt dessa vanföreställningar genom att nämna en del av de projekt som nu utförs på detta område. Låt mig bara ta upp frågan om de 13 miljoner som skolöverstyrelsen satsar för forskning på skolans område och som fru Diesen ställde upp mot den nullitet som skulle gå till forskning på förskoleområdet. Jag vill understryka att i varje fall en rännil av dessa 13 miljoner hamnar på förskolesidan. Fru Diesen anmärkte också på att de projekt som jag nämnde i svaret inriktar sig på sexåringar och väl är begränsade till denna åldersgrupp. Jag kanske därför skall nämna att vid pedagogiska institutionen i Uppsala har gjorts observationsundersökningar beträffande sociala interaktionsmönster hos förskolebarn. I Göteborg har man studerat språkutvecklingen hos barn i åldern fyra till sex och ett halvt år och gjort en undersökning angående mödrars förvärvsarbete och inverkan härav på barnens intellektuella, språkliga och sociala utveckling. I Lund har man gjort en jämförande undersökning av daghemsbarn och enbart hemuppfostrade barn. I Umeå görs en undersökning av rekryteringen till förskola ur social synvinkel. Vidare har vi de välkända forskningsprojekten vid Stina Sandels” institution i Stockholm rörande trötthetssymtom hos barn på daghem och rörande barns beteende i trafiken. Också vid Stockholms universitet har gjorts undersökningar t.ex. angående missanpassningssymptom hos lekskolebarn. Men även om här pågår en forskning på detta område så är därmed inte alls sagt att de undersökningar som nu utförs är tillräckliga för att klarlägga förhållandena bland förskolebarnen. Vi behöver en omfattande forskningsverksamhet på detta område under de kommande åren och jag ser gärna en utvidgning av den verksamheten. Jag tror ändå inte att det i första hand är bristande statsanslag som har begränsat forskningsverksamheten. Vad det främst gäller är att få fram väl genomarbetade forskningsprojekt som kan ge resultat av betydelse för t.ex. barnstugeverksamhetens fortsatta utformning. Fru Diesen nämnde barnstugeutredningens direktiv och kunde inte finna att det låg inom ramen för utredningen att ta upp forskning. Nej, inte att själv bedriva forskning — däremot ligger det i nära anslutning till det arbete som utredningen har sig förelagt att ta upp forskningsproblemen och grundligt penetrera dessa frågor.

Vid symposiet diskuterades erfarenheterna från genomförda undersökningar rörande förskolebarn, och de närvarande forskarna informerade om olika pågående forskningsprojekt.

Herr talman! Statsrådet har räknat upp några smärre delprojekt på detta område. Det är inte så svårt, den förteckningen kan man finna bl.a. i förskollärarförbundets jubileumsskrift som utkom förra året. I den finns en fullständig förteckning och den har jag tagit del av. Trots detta är det arbete som pågår tydligen inte tillräckligt. Det kommer en liten rännil hit av de 13 miljonerna, sade statsrådet och verkade nöjd med det. Jag tror inte att de som sysslar med arbetet är så nöjda. Sedan ville statsrådet tala om att barnstugeutredningen hade ordnat ett symposium. Men det var ju just detta symposium som refererades i tidningarna. Det är i alla fall den upplysning jag fått från en ledamot av barnstugeutredningen, att detta var det möte som man anordnat och att det var där man uttalat att forskningen var ett i hög grad försummat område. Jag sade förut att det är mycket viktigt att vi vet vad som händer med våra barn på institutioner av olika slag. Ett belägg för hur grundläggande utvecklingen under de första barnaåren är får man i Sven Fagerbergs senaste bok, där han refererar ett amerikanskt arbete år 1967 av en amerikansk forskare, Selma Fraiberg, med titeln The origin of human bonds. Hon visar hur barnets förmåga att behärska aggressiva impulser och knyta vänskapsband grundläggs under de två första levnadsåren genom en serie signaler som upprepas och förstärks, och som måste utbytas med en och samma vänligt inställda vårdare. Det är detta som är så oerhört intressant. Samtidigt med minnet utvecklas också intellektet i dess helhet, och den här inlärningen kan bara ske under de två första levnadsåren. Hon säger att speciellt på barnhem blir barnens utveckling störd, därför att alltid flera personer turas om att sköta dem. Vi slår oss ofta till ro med att konstatera att på institutionerna tar kvalificerad personal hand om barnen. Men det är det ju bara i undantagsfall. Vi vet att det är väldigt svårt att få personal. Ofta är personalen helt utan utbildning och okvalificerad. Dessutom byts den ofta, och även om den inte byts, sker under dygnet ett ombyte av personal som gör att barnet inte har den kontinuerliga kontakt med en och samma vårdare som det har om det uppfostras i sitt hem av modern eller kanske av fadern. Jag tror att det skulle vara av stort värde om vi kunde satsa ytterligare medel för att få fram forskning på detta område.
Herr talman! Jag skall inte gå in i något långt svaromål. Eftersom fru Diesen sade att jag nämnt smärre delprojekt, vill jag tala om att jag har en förteckning med mig, som omfattar ett 70 tal projekt. Fru Diesen får gärna ta del av denna förteckning, som visar att det ändå pågår en hel del inom landet. Barnstugeutredningens «symposium skall inte förväxlas med socialstyrelsens. Fru Diesen talade nyss om socialstyrelsens symposium. Visserligen var en representant för socialstyrelsen inbjuden till barnstugeutredningens symposium, men detta anordnades helt i utredningens regi. Jag kan nämna att det hölls den 20 mars, för att fru Diesen skall få helt klart för sig att det rör sig om två olika sammankomster. Barnstugeutredningens symposium har icke varit refererat i pressen.

Herr talman! Frågan om statens vattenfallsverks kommunala beskattning har varit föremål för upprepad behandling från riksdagens sida, utan att något för berörda kommuner positivt resultat uppnåtts. Redan vid 1928 års riksdag yrkades bl.a. på särskilda anvisningar till kommunalskattelagen angående fördelningen av gäldränta. Särskilda utskottet vid 1928 års riksdag yttrade med anledning av de framförda motionerna att utskottet ansåg det principiellt riktigt att statens vattenfallsverk blev skattskyldigt till respektive kommuner efter samma förutsättningar som gällde för de enskilda kraftföretagen. Utskottet anförde också att dessa kommuner då skulle få ett betydande beskattningsföremål. Utskottet hemställde om utredning av berörda spörsmål och att förslag skulle föreläggas riksdagen av Kungl. Maj:t. Samtidigt uttalades att detta förslag skulle framläggas så snart som möjligt. Det var alltså 1928. På grund av riksdagens beslut tillkallades år 1929 särskilda sakkunniga vilka behandlade frågan och framlade ett förslag i ärendet. Det överlämnades till 1936 års kommunalskatteberedning för att tas i övervägande vid fullgörande av beredningens uppdrag. Något resultat blev det inte i frågan, utan 1944 års skattesakkunniga erhöll i uppdrag att fortsätta kommunalskatteberedningens arbete. Dessa sakkunniga ansåg att man borde utgå från den skuldsättning som i allmänhet förekom beträffande privat förvärvsverksamhet och att sta tens ränteavdrag skulle avvägas mot en inom det enskilda näringslivet förekommande normal skuldbelastning. Skattesakkunniga ansåg det nödvändigt att staten inte fick åtnjuta ränteavdrag i större utsträckning än som motsvarade den inom privata företag vanligen förekommande skuldsättningen. Frågan om skuldränteavdraget berördes även av Norrlandskommittén i dess den 11 december 1948 avgivna principbetänkande . Efter att ha erinrat om att Norrlands naturtillgångar till mycket stor del ägdes av staten, som genom deras utnyttjande direkt tillfördes betydande belopp årligen, framförde Norrlandskommittén att den kommunalskatt som därvid erlades var på det hela taget blygsam. Kommittén påpekade att statens vattenkraftsrörelse i stort sett undgick att betala annan kommunalskatt än fastighetsskatt. Kommittén fann också att det inte var tilltalande att vederbörande kommuner förhindrades att utnyttja sin rätt att beskatta rörelseinkomster från vattenfallsverket. Jämförelse därvidlag gjordes med sådana fall där kraftverken drevs av enskilda företag. Det tidigare omnämnda förslaget från 1944 års skattesakkunniga om begränsning av statens ränteavdrag överlämnades till 1950 års skattelagssakkunniga i samband med översyn av kommunalskattelagen. I ett den 30 juni 1961 överlämnat betänkande med förslag angående den kommunala beskattningen av kraftverk föreslog dessa sakkunniga viss begränsning av statens rätt till avdrag för ränta vid beräkning av statens inkomst från kraftverksrörelse. De föreslog att gäldränteberäkning å den delen av de i rörelsen nedlagda tillgångarnas värde skulle fastställas till två tredjedelar Samtidigt uttalades att dessa två tredjedelar skulle utgöra det maximum som kunde komma i fråga vid beräkningen av gäldränteavdraget och inte innebära att staten i alla förvärvskällor skulle ha någon obetingad rätt att beräkna gäldränteavdrag på en så stor del av tillgångarnas värde. I lagtexten borde därför markeras att bestämmelsen om begränsningen av gäldränteavdraget endast avsåg att bestämma det högsta gäldränteavdrag som skulle tilllåtas för staten. De skattelagssakkunnigas förslag har inte föranlett några lagstiftningsåtgärder.

Någon amortering förekommer således inte i vattenfallsverkets räkenskaper. Därtill kommer att vattenfallsverket har fått basera sina avskrivningar på återanskaffningsvärdena, vilket inget enskilt företag får göra. Departementschefen ansåg att frågans behandling borde anstå i avvaktan på resultatet av den år 1961 tillsatta affärsverksutredningens arbete. När frågan om ändrad företagsform togs upp till diskussion föreslog statens vattenfallsverk — med hänsyn till verkets förräntningsmöjligheter — att andelen av eget kapital vid övergång till aktiebolag fastställdes till 25 procent av anläggningskostnaderna, vilket är lika med en tredjedel av statsskuldkapitalet. Affärsverksutredningen har i sitt framlagda betänkande föreslagit att det egna kapitalet eller det s.k. verkskapitalet skall vid denna övergång utgöra en sjättedel av anläggningskostnaderna och att fem sjättedelar skall utgöras av främmande kapital, statsverkslån. Det egna kapitalet skulle enligt affärsverksutredningens förslag utgöra en miljard kronor. Om 1950 års skattelagssakkunnigas förslag att en tredjedel skulle vara eget kapital också hade blivit affärsverksutredningens förslag skulle det egna kapitalet ha blivit cirka 1,6 miljard kronor. Således har affärsverksutredningen frångått såväl statens vattenfallsverks som de skattelagssakkunnigas förslag om eget kapital och föreslagit en lägre summa. För framtida tillskott av statskapital föreslår affärsverksutredningen att en tredjedel skall anses vara eget kapital, dvs. verkskapital, och två tredjedelar främmande kapital, dvs. statsverkslån. Någon anledning att vid övergångsskedet frångå 1950 års skattelagssakkunnigas förslag om uppdelning av det investerade kapitalet så att en tredjedel räknas som eget kapital finns inte. Med hänsyn till statens vattenfallsverks egna framtida bedömningar när det gäller vattenkraftens ekonomiska förutsättning och i jämförelse med enskilt drivna kraftverksföretag förefaller en sådan uppdelning inte vara till vattenfallsverkets nackdel men ge berörda kommuner möjlighet att få skatteinkomster från de statliga kraftverken ungefär i samma utsträckning som gäller för kraftverksföretag i enskild regi. Vid frågans behandling år 1967 framhöll bevillningsutskottet i sitt godkända betänkande nr 56 att staten som kraftverksföretagare hade ett försteg framför privata kraftverksföretagare. Det gäldräntekrävande kapitalet hade under senare år kraftigt ökat, medan de medel som kunde jämställas med eget kapital hos privata kraftföretag varit i stort oförändrade. Det konstaterades att statens kraftverksrörelse praktiskt taget helt sker med räntekrävande kapital. Utskottet konstaterade vidare att detta inneburit problem för de kommuner, inom vilka staten hade mera betydande kraftverksoch kraftregleringsanläggningar. Utskottet fann det inte uteslutet att skatteutjämningsbidragen kunde vara otillräckliga för att i skälig mån kompensera kraftverkskommunerna för det skattebortfall som kunde bli följden av vattenfallsverkets redovisningssystem. I princip anslöt sig utskottet till syftet i de då behandlade motionerna om en rättvis beskattning av statens vattenfallsverk och ansåg en förändring önskvärd med hänsyn till det berättigade kravet på ekonomisk jämställdhet mellan konkurrerande statliga och privata kraftverksföretag. I motionerna till årets riksdag framhålls den stora skillnaden i redovisade rörelseöverskott från exempelvis Sydsvenska Kraft AB, Malmö, från Hjälta kraftverk och från statens vattenfallsverks kraftverk. Vid 1966 års taxering redovisade Sydsvenska Kraft AB 78 skatteören i rörelseinkomst per 1000 kronor i taxeringsvärde emot av vattenfallsverket redovisat rörelseöverskott om 17 skatteören per 1000 kronor i taxeringsvärde. I sammanhanget kan också nämnas motsvarande siffror vid 1968 års taxering, där Sydsvenska Kraft AB till Långsele kommun redovisar rörelseöverskott med 70 skatteören per 1000 kronor i taxeringsvärde. Vattenfallsverkets motsvarande siffra är 10 skatteören. Med utgångspunkt från dessa siffror förlorar t.ex. Jämtlands läns landsting enbart för statens vattenfallsverks kraftverk inom Stuguns kommun för 1966 och 1968 års taxeringar kommunalskatteintäkt med sammanlagt 1440 000 kronor. Stuguns kommun förlorar dessa två taxeringsår sammanlagt 2525000 kronor i kommunalskatteintäkt. För Norrbottens läns landsting blir motsvarande siffror för de två åren 9 miljoner kronor och för Jokkmokks kommun 14,9 miljoner kro nor. Detta gäller enbart för kraftverken i en kommun inom varje län. Då det inom de berörda länen och även inom de andra norrlandslänen finnes flera kommuner med statliga kraftverk inom sina gränser kan man lätt räkna ut att det för norrlandskommunerna och landstingen är fråga om mycket stora och betydelsefulla kommunalskatteintäkter som dessa områden går förlustiga: enligt 1966 års taxeringar ungefär 38 miljoner kronor för landsting och kommuner. När denna fråga kommer på tal hänvisas till skatteutjämningsersättningarna. Jag vill i det sammanhanget åberopa vad jag tidigare anfört beträffande bevillningsutskottets betänkande, där det konstateras att dessa bidrag inte uppväger skattebortfallet. Jag vill här ytterligare belysa detta genom att framföra att för landstingens del blir skatteutjämningsbidragen icke nämnvärt påverkade genom att landstingens bidragsformer är uppbyggda på ett speciellt sätt på grund av avlyftning från tidigare ortsavdragsreformer. När det gäller tidigare nämnda kommuner så har Stuguns kommun för de två åren erhållit i skatteutjämningsbidrag 1464 400 kronor och Jokkmokks kommun 443 119 kronor. Således skulle, även om hela skatteutjämningsbidraget skulle bortfalla, dessa kommuner för de två åren förlora en nettointäkt av för Stuguns kommun 1 061 000 kronor och för Jokkmokks kommun 14 500 000 kronor. När det gäller statens vattenfallsverks redovisning för 1969 års taxering har jag tyvärr inte kunnat erhålla material från verket, men enligt vad som framkommit i pressen den 5 mars i år har 1968 varit ett rekordår för Vattenfall. Av den redovisningen framgår att i verkets avskrivningar om totalt 298 miljoner ingår en extra avskrivning om 124 miljoner kronor för extra avsättning motsvarande penningvärdeförsämringen. Mig veterligt kan inget annat företag få göra extra avskrivning för penningvärdeförsämring. Till stor del får de norrländska inlandskommunerna stå för denna extra avskrivning i form av förlorade kommunalskatteintäkter. Utskottet framför i sitt betänkande att vattenfallsverket skall till staten inleverera ett belopp om 40 procent av redovisat överskott. Detta skulle motsvara aktiebolagens statliga inkomstskatt, vilket överensstämmer med vad affärsverksutredningen föreslagit. Det förefaller därför underligt att detta likaberättigande inte kunnat komma inlandskommunerna till del, så att även förslag lagts fram om en likaställning när det gäller den kommunala beskattningen. I betänkandet konstaterar också utskottet att vattenfallsverket genom affärsverksutredningens förslag skulle gå förlustigt ett ränteavdrag om 60 miljoner kronor . Det förefaller underligt om vattenfallsverket skulle förlora på ett ränteavdrag, som verket tidigare har fått göra på eget kapital. Sanningen är den att de tidigare ränteavdragen och avskrivningarna har fått ske på grunder, som inte kan tillämpas av privata konkurrerande företag. Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet i sin skrivning inte är säkert på att det förslag, som affärsverksutredningen framlagt, är tillfredsställande. Utskottet säger nämligen att förslaget är ägnat att i viss mån bidra till den konkurrensneutralitet som varit ett av syftena med utredningen och påpekar de invändningar, som gjorts vid remissbehandlingen mot att uppdelningen i verkskapital och statsverkslån skall vara en annan i fråga om redan gjorda investeringar än vad utredningen föreslagit. I denna kritik har påpekats att andelen eget kapital inom den enskilda kraftindustrin ligger icke obetydligt över vad affärsverksutredningen föreslagit för vattenfallsverkets del. Som jag inledningsvis nämnde har frågan om en rättvis kommunal beskattning av statens vattenfallsverks rörelseöverskott av kraftverken behandlats i 40 år utan att berörda kommuner och landsting kunnat få sin rättmätiga andel från de industrier, som finns inom dessa områden. Särskilt i Norrlands inland finns inte så stora möjligheter för större industriell utveckling. Inlandskommunerna har fungerat som råvarukällor för vattenkraft, trä och malm. De industrier som finns i inlandet är till största delen kraftverken. Dessa har på ett betydelsefullt sätt bidragit till hela landets utveckling. De bidrar dock tyvärr med en mycket liten sysselsättningsgrad i de områden där de är placerade på grund av den kraftiga rationaliseringen. Kraftverken fjärrstyrs numera inom en hel älvdal, och det blir snart så att även kraftverk belägna inom olika delar av inlandet kommer att fjärrmanövreras från ett kraftverk. Motsvarande storlek av industriinvesteringar i andra delar av landet skulle ha medfört att en betydande mängd arbetskraft varit sysselsatt. Nu är det i praktiken så, att sysselsättningsmöjligheter inte finns inom de områden av Norrland det här är fråga om, utan människorna måste i stor utsträckning flytta till andra delar av landet för att få sin bärgning. I den lokaliseringspolitiska debatten har olika yttranden fällts om vad som kan göras för inlandskommunerna. Men när det gäller en så viktig fråga som att dessa kommuner skall kunna få sin rättmätiga utdelning i form av kommunalskatter från kraftverken, så har den ena utredningen avlöst den andra i 40 års tid utan resultat. Jämlikhet har blivit ett modernt uttryck. I denna fråga kan man inte se någon som helst form av jämlikhet. Den har blivit ett tomt ord för de innevånare, som bor i vattenfallskommunerna. Jag skulle vilja dra en parallell. Det vore intressant att veta vad t.ex. kommunalmännen och riksdagsrepresentanterna från Göteborg skulle säga om AB Volvo inte behövde erlägga någon kommunalskatt till Göteborg, i likhet med Vattenfalls redovisningssätt, men SAAB skulle använda gängse redovisningsmetod för sin kommunalskatteberäkning i Trollhättan. Då uppstår samma förhållande som nu råder för statens vattenfallsverk respektive den privata kraftindustrin. Herr talman! Med anledning av vad jag anfört vill jag genom att yrka bifall till den vid utskottsbetänkandet bifogade reservationen medverka till att bringa denna orättvisa mot de norrländska inlandskommunerna med statliga kraftverk ur världen.

Herr talman! Det är på sin plats att betyga sin aktning för herr Karl Pettersson och den energi han visat när det gäller dessa motioner. Jag hoppas att han också uppskattar det arbete som utskottet lagt ned för att redovisa bakgrunden till de här framställningarna. Jag tror inte det finns anledning att gå in i detalj och polemisera mot herr Petterssons anförande, men tillåt mig säga att resonemanget om att nuvarande beskattningsmetod utarmar kommunerna i Norrland är överdrivet. Detsamma gäller väl sättet att ta ut ett antal kommuner som har kraftverksanläggningar och säga att de förlorar så och så mycket och att de, även om de skulle avstå från skatteutjämningsbidraget, skulle tjäna pengar på en annan beskattningsmetod. Det kan visserligen i och för sig vara riktigt, men det går inte att säga att andra kommuner, som inte har sådana anläggningar inom sitt område, skulle vara nöjda med en sådan ordning. Här måste man se skatteutjämningsbidraget och effekten av detsamma som en helhet. Herr Pettersson säger vidare att man nu i 40 år har hållit på att utreda hur vi skulle få en annan beskattningsgrund. Det bestrider jag inte. Vi har under senare tid haft två utredningar. Båda har gått i den riktningen att man dis kuterar andra metoder för den kommunala beskattningen. Utskottet har inte den meningen att allt skall förbli oförändrat. Det egendomliga är emellertid att reservanternas yrkande närmast mynnar ut i att en ny utredning skall verkställas. Innan Kungl. Maj:t har tagit ståndpunkt till den utredning som föreligger yrkar motionärerna alltså på ändringar, och för att vidta sådana ändringar som motionärerna yrkar på måste det bli ytterligare en utredning. Jag tycker därför att herr Pettersson skall vara nöjd med den attityd som riksdagen intar i och med att — vilket jag utgår ifrån — majoritetens förslag blir godkänt. Därmed har ju motionärerna i princip fått medhåll. Det är inte första gången som riksdagen då det gäller kraftverkskommuner har beslutat om åtgärder till kommunernas fromma, och det är inte alls uteslutet att så blir fallet även på detta område. Principen om räntegäldsavdragen är väl sanktionerad i fråga om alla företag. Man har alltså rätt att dra av ränta på upplånat kapital. Det är bara fråga om vilken andel man skall räkna på när det gäller gäldräntan. På den punkten förs i reservationen ett resonemang som jag inte kan gå med på, där man utan vidare talar om att staten har lätt för att låna pengar m.m. såsom en särskild favör när det gäller skattebetalning. Det har inte med saken att göra, utan här är beräkningsmetoden, underlaget för ränteberäkningen, den avgörande faktorn när det gäller kommunalskatten. Detta är utslagsgivande för det resultat som företaget uppnår och som till slut blir beskattningsbar inkomst. Min mening är alltså att det är oklokt att nu hos Kungl. Maj:t hemställa om ytterligare överväganden. Det är bättre att begära ett förslag till riksdagen. Då har vederbörande något konkret att motionera om. Jag hemställer om bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Bevillningsutskottets ordförande gjorde en jämförelse med andra kommuner. Jag skulle också vilja dra en parallell och fråga: Vilken uppfattning har man i kommuner i andra delar av landet? Vissa kommuner har en omfattande annan industriell verksamhet, och andra kommuner har inte en sådan verksamhet. Jag förfäktar den uppfattningen att med nuvarande lagstiftning bör man i kommuner där en industri finns ha möjlighet att beskatta den industrin. Frågan om andelen för ränteberäkningen, som bevillningsutskottets ordförande var inne på, berörde jag i mitt anförande, och det finns kanske anledning att återkomma till den något senare. I detta sammanhang skulle jag endast vilja beröra en annan fråga. Det gäller vattenfallsverkets eget yttrande över den fortsatta utbyggnaden av norrländsk vattenkraft i allmänhet. Där säger vattenfallsverket beträffande Vindelälvens utbyggnad: »Det bör uppmärksammas att fortsatt drift av en befintlig vattenkraftstation ger en nettokostnad på cirka 0,2 öre per producerad kilowatt, lägre än 10 procent av nuvarande totala produktionskostnad. Att spekulera över om och vid vilken tidpunkt kraft kan produceras till detta pris i nyuppförda kärnkraftanläggningar ter sig helt meningslöst.» Jag vill med detta peka på det faktiska förhållandet att vattenfallskommunerna i praktiken får vara med om att genom bortfallande kommunalskatteintäkter bekosta experimentverksamheten på kraftområdet. Jag vill också peka på de avskrivningar som får göras på atomkraftanläggningar vilka är tillkomna i experimentellt syfte. Jag ber än en gång, herr talman, att få yrka bifall till reservationen. Jag kan inte förstå att reservationen i praktiken skulle ge annat resultat än Sydsvenska kraftaktiebolagets separata redovisning till Långsele kommun för Hjälta kraftverk i det fall statens vattenfallsverks kraftverk separatredovisar sin verksamhet inom respektive kommuner.

Herr talman! Jag har åtagit mig att tala för reservation nr 1, som berör skyldigheten för stat och kommun att erlägga mervärdeskatt. Frågan har behandlats i proposition nr 18, i vilken föreslagits att Kungl. Maj:t skall få rätt att — om särskilda skäl föreligger — förordna, att statlig verksamhet, som avser egna behov och som ej är att anse som yrkesmässig, tills vidare skall anses som yrkesmässig och på grund därav beläggas med moms. Detta är gott och väl. Departementschefen har emellertid för denna tillläggsklausul till förordningen närmast åberopat redovisningstekniska skäl. Vad reservanterna för sin del vill trycka på som det väsentliga är i stället nödvändigheten av att i fråga om momsen skapa konkurrensneutralitet även när det gäller stat och kommun. Att sådan konkurrensneutralitet = föreligger = är ytterst en förtroendefråga. Den enskilde näringsutövaren skall inte känna sig diskriminerad i skattehänseende i förhållande till stat och kommun. Detta är mycket viktigt. För att ge en bakgrund till frågan skall jag lämna en kort redogörelse för vad momsförordningen i denna del föreskriver. Enligt förordningen räknas verksamhet, som stat och kommun bedriver uteslutande för egna behov, såsom yrkesmässig endast när den drivs i bolagsform eller liknande. Detta gäller även vid ekonomiskt samgående mellan staten och en eller flera kommuner eller mellan kommuner och landsting för verksamhet som avser ett visst gemensamt ändamål. Bedriver staten, kommun eller kommuner var för sig eller gemensamt verksamhet som inte uteslutande avser egna behov, räknas verksamheten som yrkesmässig till den del den avser annat än egna behov. Det förekommer emellertid att samma objekt och prestationer som medför skattskyldighet på grund av omsättning till utomstående även tillhandahålles statliga och kommunala avnämare. Sådant tillhandahållande omfattas däremot inte av skattskyldigheten, eftersom det inte är att anse som yrkesmässigt. Det är här den bristande konkurrensneutraliteten framträder. Om t.ex. statens försvarsverk åtar sig en leverans till en kommun eller ett statligt organ, utgår ingen skatt. Däremot utgår sådan skatt, om säljaren är ett enskilt företag. Genom cirkulär har regeringen nu sökt för de statliga företagens del undanröja vissa olägenheter. Den tilläggsbestämmelse som föreslås i propositionen ger också hopp om att konkurrensneutraliteten ytterligare något tillgodoses. Utskottets majoritet har otvivelaktigt sinne för dessa problemställningar — det vill jag inte bestrida — men reservanterna vill gå något längre. De anser att endast genom en generell skattskyldighet för statlig och kommunal myndighet, som tillhandahåller skattskyldiga varor och tjänster i konkurrens med enskilda, kan garantier skapas för konkurrensneutraliteten. Det är särskilt kommunerna det gäller. Reservanterna har emellertid i klar insikt om att detta är ett komplicerat problem, som kan ses från flera sidor, inskränkt sig till att begära utredning. Jag yrkar med dessa ord bifall till reservation nr 1. Samtidigt vill jag begagna tillfället att uttala min glädje över att min motion om slopande av moms på begagnade motorcyklar har tillstyrkts.

Herr talman! När den allmänna varuskatten vid förra vårriksdagen stöptes om till en mervärdeskatt var den principen vägledande, att man skulle göra så få ändringar som möjligt i de regler som gällde för den allmänna varuskatten. En stor del av vad oppositionspartierna ansåg vara mindre bra beträffande den allmänna varuskatten lever alltså kvar i mervärdeskattesystemet. Trots detta har till årets riksdag väckts relativt få motioner om ändringar i mervärdeskatteförordningen. Med tanke på den pådrivande roll som oppositinspartierna haft vid införande av mervärdeskatt är det väl naturligt att de är återhållsamma i sin kritik mot detaljer som de anser mindre bra. En bidragande orsak är naturligtvis också, att mervärdeskatten genom sin konstruktion — närmare bestämt genom avdragsrätten för ingående skatt — reducerar verkningarna av vissa olägenheter som så att säga ärvts från den allmänna varuskatten. Med tanke på den återhållsamhet som präglat motionerandet har de motionskrav, som fått stöd av reservanterna i bevillningsutskottet, en särskild tyngd. Det finns dock ett flertal reservationer fogade till betänkandet. Herr Gösta Jacobsson har just berört reservation 1 om skattskyldigheten för stat och kommun. Jag skall beträffande den inskränka mig till att instämma med herr Jacobsson. Reservation 2 gäller frågan om skattefrihet för tandproteser och andra dentaltekniska arbeten. Den frågan är inte ny för kammarens ledamöter. Den har en lång lidandes historia. Den expertutredning som Ööverarbetade allmänna skatteberedningens förslag om mervärdeskatten uttalade förståelse för att tandproteser och dentaltekniska arbeten som tillverkas av fristående dentallaboratorier skulle undantagas från skatt. Men, sade utredningen, det finns vissa skattetekniska skäl som gör det olämpligt att införa ett undantag. Det är nämligen så, sade utredningen, att dentallaboratorier ofta drivs i förening med dentalvaruhandel, dvs. försäljning av dentalartiklar till tandläkare. I sådana företag skulle skattefriheten för laboratorieverksamheten leda till komplikationer i avdragshänseende. Utredningen ansåg därför att rent skattetekniska skäl talade mot ett undantag. I yttrandet över utredningens förslag upplyste branschorganisationerna — Sveriges tandläkarförbund och Dentallaboratoriernas riksförbund — att det bara fanns ett enda företag i Sverige som samtidigt drev dentallaboratorium och dentalvaruhandel. Det skedde emellertid i form av två separata, var för sig registrerade firmor med helt skild bokföring. Några svårigheter av skatteteknisk natur skulle alltså inte uppstå. Detta var i december 1967, och förhållandena är desamma i dag. Yrkandet på undantag från skatteplikt för tandproteser och andra dentaltekniska arbeten måste ses mot bakgrunden av att tandläkartjänster inte är skattepliktiga. En tandläkare som själv — genom en anställd tekniker — tillverkar de proteser och andra tandtekniska arbeten, som hans patienter har behov av, behöver inte betala mervärdeskatt på vad han debiterar sina patienter. Men om tandläkaren beställer arbetena i fråga hos ett fristående dentallaboratorium måste tandläkaren betala mervärdeskatt på den kostnad som laboratoriet debiterar. Denna skatt måste tandläkaren i sin tur ta ut av patienten. Den fördyring som mervärdeskatten medför är inte lika stor som den debiterade skatten. Detta beror på att dentallaboratoriet som skattskyldigt till mervärdeskatt har avdragsrätt för ingående skatt, vilket tandläkaren inte har. Det beräknas att nettofördyringen genom skatten uppgår till 6 1/2 procent. Att på detta sätt fördyra tandvården är enligt min mening inte försvarligt ur social synpunkt. Tandvård, med allt vad därtill hör, bör liksom sjukvård vara fri från skatt. I Danmark har man insett detta. Det har finansministern — väl att märka i den tidigare socialdemokratiska regeringen — med stöd av bemyndigande i lagen om allmän omsättningsavgift befriat dentallaboratorier och tandläkare från mervärdeskatt på dentaltekniska arbeten av det slag det här är fråga om. Det var det första som bemyndigandet utnyttjades till. Herr talman! Jag har fått del av en skrivelse där en innehavare av ett dentallaboratorium för en taxeringsintendent lägger fram olika alternativ till åtgärder för att eliminera verkningarna av de för honom ogynnsamma skattereglerna. Jag tillåter mig att återge ett av alternativen. Han skriver: »Mitt laboratorium kommer helt att upphöra. Mina nuvarande kunder kommer att köpa material och maskiner som för närvarande finns där. Lokalen kommer de att få hyra av mig . Kunderna kommer att anställa mig och mina anställda. Förslagsvis en tekniker per 4—535 tandläkare. Tandläkarna kommer att inhandla allt behövligt material och naturligtvis maskiner.

»Det torde också vara klart», skriver taxeringsintendenten, »att en person kan ha flera arbetsgivare, mot vilket förhållande svarar att en arbetsgivare kan anställa en person på deltid.» Sådana, jag skulle vilja säga desperata åtgärder är man alltså beredd att vidta inom branschen för att undgå skattediskriminering. Men utskottsmajoriteten tar det hela med ro.

Det finns en reservation som behandlar undantag från skatteplikt för transporter till bland annat Öland och Gotland. Persontransporter omfattas inte av skatteplikt enligt mervärdeskatteförordningen, men när en personbil eller buss i trafik transporteras med båt eller färja mellan Gotland eller Öland och fastlandet utgår mervärdeskatt på transportkostnaden. Landsvägsnätet i landet knyts på åtskilliga ställen ihop med färjeleder, som i allmänhet får begagnas utan avgift. Men på båtoch färjelederna mellan fastlandet och Gotland och — ännu så länge — Öland måste man betala för att få över en personbil eller buss, och på transportkostnaden, som i och för sig innebär en pålaga för öborna själva och för turisterna, kommer så mervärdeskatten som en extra belastning. Jag skall inte mera ingående uppehålla mig vid denna fråga, eftersom herr Österdahl senare kommer att utveckla gotlänningarnas egen syn på den, utan vill bara konstatera att här föreligger fullgoda skäl för ett undantag. En annan reservation gäller minimibeloppet för återbetalning av skatt. Om ingående avdragsgill skatt för en redovisningsperiod överskjuter den utgående skatten med minst 1000 kronor, återbetalar länsstyrelsen det överskjutande beloppet. är beloppet mindre än 1000 kronor får det överföras till nästa period och kvittas mot utgående skatt i kommande deklaration. Allmänna skatteberedningen föreslog i sitt betänkande att gränsen skulle vara 500 kronor i stället för 1 000 kronor. För många småföretagare är 1 000 kronor en stor summa att ligga ute med. Reservanterna tillstyrker därför ett motionsyrkande att beloppsgränsen skall sänkas till 500 kronor i enlighet med vad allmänna skatteberedningen föreslagit. Det är klart att en sänkning av gränsen ger ett större antal restitutionsfall. Vi förutsätter emellertid att bestyret med dessa ting kommer att läggas över på ADB, om detta inte redan skett, och då bör det för länsstyrelsernas vidkommande vara tämligen likgiltigt om gränsen sätts vid 500 eller vid 1 000 kronor. Däremot ökas naturligtvis postens arbete en del. Hänsynen till de skattskyldiga bör emellertid vara värd detta offer. Mitt namn återfinns slutligen under en blank reservation, som gäller undantag från skatteplikt för samlarfri märken. Byte av frimärken mellan samlare inom landet sker fritt från mervärdeskatt, eftersom det inte är fråga om någon yrkesmässig verksamhet. Om en samlare i Sverige byter frimärken med en utländsk samlare är han däremot skyldig att betala mervärdeskatt för de märken han byter till sig. Emellertid är det mycket svårt att hålla en tillfredsställande importkontroll över frimärksförsändelser. Beskattningen blir därför föga effektiv i många fall, sannolikt de flesta. Och när den blir effektiv blir den det i vissa fall i alltför hög grad. Mellan samlare cirkulerar frimärkskollektioner, ur vilka varje samlare plockar till sig de märken han vill ha och betalar för dem. Den stackars samlare som får en sådan kollektion från utlandet kan bli påförd mervärdeskatt på värdet av hela kollektionen, oberoende av hur många märken han behåller. Med andra ord fungerar beskattningen dåligt när det gäller samlarfrimärken, och man kan ifrågasätta om det är någon mening att ha den kvar. Jag har emellertid inget yrkande på den punkten. I övrigt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till alla reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! I dag står åter på föredragningslistan frågan om mervärdeskatt på transport av registrerade bilar, bussar och övriga för personbefordran mellan områden utan fast landförbindelse och fastlandet avsedda fordon. Den frågan behandlades av förra årets höstriksdag, och jag försökte då i denna kammare påvisa de orättvisor som denna extra beskattning medför för öborna. Särskilt betungande är den för Gotland, eftersom denna ö på grund av sitt isolerade läge och därav följande höga fraktkostnader har stora svårigheter att finna sysselsättning för arbetskraften på ön. Naturligtvis beror detta i första hand på rationaliseringen av jordbruket, men också på svårigheten att med hänsyn till nuvarande höga fraktkostnader få industri till Gotland. Jag påtalade i höstas de höga levnadskostnaderna, de låga lönerna på Gotland, den låga dyrortsgrupperingen i förhållande till dyrortstalet, den dåliga skattekraften och de låga skatteutjämningsbidragen. Jag framhöll också att den gotländska marknaden är mycket liten, vilket gör att man måste frakta över större delen av de producerade varorna till fastlandet och importera större delen av konsumtionsvarorna. Allt detta medverkar till att ge Gotlands befolkning en avsevärt lägre standard än den befolkningen har i övriga delar av riket. Gotland är ett låglöneområde, och annars talar vi ju mycket välvilligt om att hjälpa låglönegrupperna. Jag skall i dag inte närmare gå in på dessa för Gotlands befolkning mycket viktiga frågor. Det jag nu nämnt må vara nog. Bevillningsutskottet avstyrkte i höstas motionsyrkandena, och riksdagen följde utskottet — när det gällde öland under hänvisning till det påbörjade brobygget och när det gällde Gotland till det preliminära avtalet mellan å ena sidan staten och å andra sidan vissa gotländska kommuner och trafikföretag. Detta avtal syftade, enligt utskottet, till att få till stånd en tillfredsställande transportförsörjning till Gotland till lägsta möjliga kostnad. I stort sett samma motionärer representerande alla de fyra demokratiska partierna — alltså även partikamrater till dem som nu dikterat utskottsbetänkandet — har i år framställt samma yrkande som under höstriksdagen. Jag är givetvis mycket tacksam för att utskottet välvilligt skrivit i det betänkande som i dag behandlas, att en av de frågor som tilldrog sig det största intresset vid 1968 års höstriksdagsdebatter var just mervärdeskatt på transporter av motorfordon mellan fastlandet och öar utan fast landförbindelse. Om det är något som behöver uppmärksammas i riksdagen och på fastlandet så är det just Gotlands och övriga öars problem, som hittills blivit alltför litet belysta och beaktade. Vi påvisar i motionerna att den överenskommelse som utskottet talade om under höstriksdagen inte kommit till stånd samt att skatten på dessa transporter verkar som en provinsbeskattning vilken drabbar dem som bor på dessa öar och även dem som skall resa dit eller därifrån. Turisttrafiken drab bas av en fördyring som inte kommer i fråga när man reser på fastlandet eller till utlandet. Med hänsyn till turismens betydelse som Gotlands tredje näringsgren, ekonomiskt sett, är detta en nackdel för Gotlands näringsliv. Man kan resa med båtar från Gotland till Finland, Västtyskland och Danmark utan att betala mervärdeskatt för transporten av bilen. De gotländska bilarna kan inte nyttjas på Gotland i samma utsträckning som på fastlandet, då Gotlands geografiska område är ganska litet. Om vi vill nyttja riksvägnätet måste vi varje gång vi fraktar bilen över Östersjön betala förutom fraktkostnad även moms, och detta utan att bilens värde ökar på något sätt utan tvärtom. När man fraktar varor ökar ju annars varans värde på grund av fraktkostnaden, som läggs på varans pris, men när man tar bilar över Östersjön inträffar ingen sådan värdestegring. Vad säger nu utskottet i sitt betänkande nr 25 om de här problemen? Utskottet erkänner att den överenskommelse man talade om i höstens betänkande inte kommit till stånd. Och varför har den inte det? Utskottets värderade ordförande sade i höstens debatt i kammaren: »Det vore väl märkvärdigt om man inte skulle finna former för att ta emot dessa pengar.» Tydligen har man ännu inte funnit dessa former. Varför? Vad har regeringen gjort sedan dess? Det skulle vara intressant att få reda på detta. Utskottsmajoriteten hade i höstas och har väl fortfarande nära förbindelse med regeringen. I höstas slöts det preliminära avtalet sent på kvällen den ena dagen, och utskottet visste vid sitt sammanträde nästa morgon redan om Överenskommelsen och hann skriva in den i betänkandet, fastän den endast var preliminär. Nu säger utskottet att vad som inträffat är att Gotlandsbolaget i stället för att underteckna avtalet erbjudit staten att övertaga verksamheten. Ja, det är i varje fall ett erbjudande från bolaget. Men vad har regeringen svarat eller gjort i anledning av erbjudandet? Jag vore tacksam om jag kunde få svar på denna fråga. Utskottet säger sedan att transportpriset på TI-registrerade personbilar sänkts med 50 procent och att personbiljettpriset för gotlänningar även sänkts till halva beloppet. Det är riktigt att dessa sänkningar verkställts. Men de innebär givetvis inte att gotlänningarna inte fortfarande har dryga kostnader för dessa transporter. Om t.ex. en familj med två barn över 12 år, vilka alltså skall betala full biljett skall resa tur och retur Gotland—fastlandet, så kostar den resan i turistklass — den lägsta klassen där man kan få ligga — fortfarande 230 kronor plus 50 kronor för bilen eller sammanlagt 280 kronor för att man skall få kontakt med riksvägnätet, som andra svenskar kan nyttja utan någon särskild kostnad. Vidare säger utskottet: »Man kan med samma argument som motionärerna anför komma fram till att alla privata transportkostnader bör undantas från beskattning, om köparen bor på ett visst avstånd från leverantören, eftersom annars den som bor nära inköpsstället gynnas inte bara genom lägre transportkostnader utan även genom lägre skatt.» Jag måste säga att det är en verkligt krystad motivering. Om vi begär att mervärdeskatt inte skall tas ut på personfordon som fraktas på båt mellan fastlandet och öar utan fast landförbindelse med detta, så säger man att man kan åberopa samma skäl för alla privata transportkostnader. Såvitt jag kan förstå kan väl inga andra åberopa skattebeläggning av personfordon som fraktas på båt än de som verkligen har denna fraktkostnad på båten. Och ingen annan än de som skall till och från dessa öar kan åberopa detta förhållande. För övrigt är det så att större delen av de öar som har någon egentlig fast bosatt befolkning — såsom herr Tistad också var inne på — även har färjeförbindelse genom vägverkets försorg, och då utgår ingen fraktkostnad på färjan och därför heller ingen mervärdeskatt på personbilstransporten. Hade vi sådana färjor mellan Gotland och fastlandet, hade vi givetvis ingen anledning att begära befrielse från mervärdeskatt i nu aktuellt avseende. Till sist säger utskottet att man bestämt vill motsätta sig särskilda skatteregler för vissa delar av landet. Detta är naturligtvis en princip som man kan hålla med om. Men då skall man också se till att skatten inte blir en provinsbeskattning, dvs. en beskattning som speciellt drabbar vissa provinser, i detta fall öarna. Däremot kan jag helt instämma i reservanternas motivering att skatten i onödan fördyrar transportkostnaderna, som fortfarande måste anses vara betydande. När Öland får sin bro kommer fraktkostnaderna för personbilar på färjorna att falla bort, ty någon broavgift skall givetvis inte tas ut. Vi gotlänningar gläds över detta och hoppas att vi också skall slippa våra höga transportkostnader och därmed också momsen. I dag vill jag därför helt instämma i yrkandet 1 reservation nr 4 av herr Lundström m.fl. Jag yrkar bifall till denna reservation.

Herr talman! Som medmotionär till herr Österdahl i frågan om undantag från mervärdeskatt för vissa sjötransporter av nyttofordon ber även jag att få säga några ord. Inledningsvis kan jag i allt väsentligt instämma med min kollega, och då hans redogörelse varit relativt utförlig kan jag fatta mig kort. Både herr Österdahl och jag representerar den valkrets som rymmer våra båda stora öar, Gotland och Öland. Vi blir helt naturligt ofta erinrade om hur befolkningen där upplever den nuvafande situationen. Det råder ingen som helst tvekan om att både gotlänningar och ölänningar anser sig styvmoderligt behandlade och att de har svårt att fatta riksdagens ringa föreståelse för deras speciella trafikproblem. Obestridligen är det också så att dessa öbor har transportkostnader som avsevärt överstiger det normala i vårt land. De betalar samma bilskatt som fastlänningarna trots att de kan nyttja sina fordon endast inom ett mycket begränsat område, såvida de inte vill erlägga dryga färjeavgifter. Redan före införandet av mervärdeskatten var öborna missgynnade i förhållande till landets övriga invånare. Genom momsen har nu den orättvisa som drabbat dem förstorats. Onekligen är det anmärkningsvärt att moms skall utgå på transport av bilar mellan Gotland och Öland och fastlandet, då dylik transport eljest överallt inom landet, där det finns vägar, broar eller avgiftsfria färjleder, är fri från moms. Än mer anmärkningsvärt framstår det med hänsyn till att moms ej heller utgår vid resa med avgiftsbelagda färjor, om dessa är destinerade till utlandet, exempelvis Finland, Danmark eller den övriga kontinenten. Byggandet av Ölandsbron har visserligen påbörjats, men det dröjer ännu tre år innan bron kan tas i bruk, och för Gotlands del är transportfrågan ännu i huvudsak olöst. Givetvis hälsas med tillfredsställelse den sänkning av transportpriset för personbilar som Gotlandsbolaget beslutat införa fr.o.m. den 15 mars i år. Sänkningen avser dock endast I-registrerade personbilar och har f.ö. inte något direkt samband med den principiella skattefråga vi diskuterar här i dag. I motsats till utskottsmajoriteten är jag övertygad om att det på intet sätt skulle framstå som något onaturligt vare sig för gotlänningar, ölänningar eller fastlandsbor om transport av motorfordon, avsett för personbefordran, mellan öarna och fastlandet befriades från mervärdeskatt. Herr talman! Eftersom vad jag här anfört också är innebörden i den till bevillningsutskottets betänkande fogade reservationen nr 4 ber jag att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Jag vill först instämma i de anföranden som herrar Jacobsson och Tistad hållit med anledning av reservationerna till bevillningsutskottets föreliggande betänkande. Jag vill också särskilt framhålla det befogade i reservation nr 2 beträffande tandproteser. I denna fråga är jag medmotionär till herr Tistad, och vi har åter och åter upprepat vårt yrkande under flera år. Det är alldeles uppenbart — och erkänns också i viss mån av utskottet — att det här föreligger ett avsteg från konkurrensneutraliteten. Det är detta som motionärerna vill rätta till. Alla som sysslar med tandproteser — både tandläkare och tandtekniker — har stort intresse av att en sådan förändring kommer till stånd. Det anses vara en rationell arbetsfördelning att överlåta åt fristående tandtekniker att utföra sådana här protesarbeten. Då är det fel att motverka en sådan utveckling genom en skattebelastning som medför en 6,5-procentig fördyring av tandproteserna. Jag vill också helt instämma i de motiveringar som givits i anföranden om reservation nr 5 beträffande återbetalning av skatt.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att säga några ord om reservation nr 1 beträffande skattskyldighet för stat och kommun. En av fördelarna med mervärdeskatt, förenad med generell avdragsrätt, är att den blir konkur rensneutral. En förutsättning för detta är emellertid att skatten också får en generell räckvidd. I princip måste alla leveranser och prestationer som påverkar prisbildningen inrymmas under denna beskattning.

Detta undantag utgör enligt min mening en skönhetsfläck som mervärdeskatten fått ärva från sin föregångare, den allmänna varuskatten. Detta undantag från skattskyldighet beträffande den allmänna varuskatten infördes för några år sedan — som kammarens ledamöter säkert erinrar sig — närmast som ett stöd åt försvarets fabriksverk, då detta hade utvidgat sin tvätterirörelse till att omfatta tvätt också för vissa landsting och statliga institutitioner utanför försvaret. Från oppositionspartiernas sida vände vi oss redan då mot den diskriminering av enskilda företag som skattebefrielsen för statlig och kommunal verksamhet innebar. Det var för oss en principfråga, och det är det även i dag — inte en fråga som bara berör de statliga tvätterierna. Det har också visat sig att skattebefrielsen gett produktion i statlig regi ett försteg framför privata företag i konkurrens om offentliga beställningar. Man kan ta som exempel tillverkningen av uniformer för statliga och kommunala verk, där försvarets centrala beklädnadsverkstad i Karlskrona tack vare skattebefrielsen fått leveranser till bl.a. statens järnvägar, televerket och posten framför privata företag, som offererat lägre pris utan skatt. Riksdagens revisorer tog upp denna fråga förra året och framhöll att det var önskvärt med föreskrifter som i möjligaste mån eliminerade olägenheterna av den olikformiga varubeskattningen vid den statliga upphandlingen. Sådana föreskrifter har nu utfärdats genom ett tillägg till den statliga upphandlingsförordningen, men när det gäller kommunernas upphandling är frågan inte löst. Statsrevisorerna gjorde i sammanhanget ett uttalande som jag tycker det är anledning att erinra om. Revisorerna framhöll att varje form av subventionering direkt eller indirekt av verksamhet som statliga myndigheter utövar i konkurrens med statsägda bolag eller enskilda företag kan leda till minskad benägenhet för rationaliseringar. Ett konsekvent fasthållande vid principen om konkurrens på lika villkor var enligt revisorernas mening av största betydelse för att stimulera företagsekonomisk effektivitet inom den statliga sektorn. I mervärdeskattesystemet är skattefriheten emellertid inte lika fördelaktig som den var på den allmänna varuskattens tid. Det beror på rätten att dra av ingående mervärdeskatt. Den som inte är skattskyldig har ingen avdragsrätt, och denna kan i vissa fall vara mycket värd. Nu föreslås i Kungl. Maj:ts proposition att regeringen skall kunna föreskriva skattskyldighet för sådan statlig verksamhet som enligt mervärdeskatteförordningen inte är yrkesmässig och följaktligen enligt förordningens grundläggande bestämmelser inte skall vara förenad med skattskyldighet. Med andra ord skall man beträffande statlig verksamhet kunna välja vilket som är fördelaktigast: att vara skattskyldig eller icke skattskyldig. Propositionens förslag innebär den slutliga bekräftelsen på att den regel om generell skattebefrielse för stat och kommun som finns inskriven i anvisningarna till 2 § i mervärdeskatteförordningen. har överlevt sig själv. Inom oppositionspartierna är vi på det klara med att man här måste söka en lösning av frågan om skattskyldighet för statlig och kommunal verksamhet efter nya linjer. Den vägledande principen måste vara att skattskyldighet skall föreligga för verksamhet som bedrivs i konkurrens med enskilda företag och statliga eller kommunala bolag. Att föra ut den principen i verkligheten innebär åtskilliga svårigheter, det är vi medvetna om. Bland annat uppkommer gränsdragningsproblem av olika slag, och en omständighet av stor betydelse är att kommunerna som konsumenter kan komma att åläggas ökade skattebördor. Därför har i reservationerna också yrkats på att hela problemkomplexet skall bli föremål för en förutsättningslös utredning. Jag instämmer i detta yrkande. Jag hemställer också till finansministern att han har sin uppmärksamhet riktad på dessa problem och i en kommande proposition framlägger förslag till åtgärder, som avskaffar denna olägenhet i mervärdeskattesystemet. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga till bevillningsutskottets betänkande avgivna reservationer.

Herr talman! Jag tror det var herr Tistad som nämnde att man från den sida som yrkat på mervärdeskattens införande varit återhållsam i fråga om motioner, emedan man vill försöka få denna skatt så generell som möjligt. Vidare — det sade inte herr Tistad, men det vill jag tillägga — gäller det att också vinna erfarenhet av hur det hela tilllämpas i praktiken. Den proposition som ligger till grund för betänkandet och de motioner som väckts vid riksdagens början har egentligen till syfte att rätta till ett par detaljer rörande mervärdeskatten. Utskottet har också funnit att ett av motionsyrkandena har varit av sådan valör att det vunnit utskottets bifall. Det var intressant att höra att herr Jacobsson i Malmö erkände att utskottets majoritet — även om man där hyser andra åsikter än herr Jacobsson — ändå har sinne för realiteter och att det går att diskutera de spörsmål som utskottets majoritet framför. Jag har redan vid något tidigare tillfälle varit artig mot herr Jacobsson och gett honom den komplimangen att om man väcker förnuftiga motioner så bifalls de av utskottet och även i regel av riksdagen. Herr Jacobsson har träffat rätt några gånger, och jag lyckönskar honom till den framgången. Vi har de gamla problemställningarna kvar. Det gäller t.ex. konkurrensneutraliteten i beskattningen. Vi har i utskottsmajoriteten deklarerat att vi strävar efter en sådan konkurrensneutralitet. Vi har vidtagit åtgärder i enlighet med detta, och det gläder mig att höra att man inte ifrågasätter vår goda vilja. Det är dock många faktorer som man måste ta hänsyn till, och jag är säker på att det kommer att behövas ytterligare justeringar i denna omfattande skattelagstiftning under kommande år. När det gäller övriga detaljfrågor så är vi nog överens om beskattningen rörande bilar och motorcyklar. Däremot räcker inte enigheten till för t.ex. trafikfrågorna och tandproteserna. Vad beträffar de sistnämnda kan jag inte finna att något nytt har inträffat sedan vi sist diskuterade detta ärende. Man kan naturligtvis hänföra en sådan sak till hälsovården och påstå att denna inte skall fördyras genom skatten, men detta resonemang skulle man i så fall kunna föra på många andra områden med samma självklarhet. I fråga om böcker, frimärken, fisklådor, garantireparationer m.m. anser jag inte att det råder någon sådan motsättning att vi behöver uppehålla oss vid detta. Sedan gäller det transporterna. Herr Österdahl var vänlig att erinra om vad jag sade förra hösten om trafikfrågorna. Jag står fast vid den åsikt jag då hyste. Skillnaden i dag är den att transporterna blivit så mycket billigare. Då svarar man att detta endast gäller I-märkta personbilar. Men det är väl öns befolkning det gäller. Om man sätter som mål att det skall bli ännu större turism på Gotland och Öland, kan jag förstå resonemanget. Riksdagen har visst sagt en gång — ett uttalande som jag inte sympatiserade med — att staten skall göra allt för att öka turistvänligheten i Sverige. Jag tycker det är att ta till i överkant. I de här speciella frågorna har gotlänningarna nu fått den favören att kostnaderna bara blir hälften mot vad de var tidigare. Andra transporter, som gäller nyttigheter av varjehanda slag, är ju momsbelagda, men här finns avdragsrätt. Det är självklart att konsumenterna drabbas på Gotland och Öland liksom i övriga delar av riket. Hela skattesystemet går ju ut på att konsumenterna skall betala. Det är ett otrevligt faktum att pengarna måste komma någonstans ifrån. Att särskilja Ölands och Gotlands befolkning i det avseendet kan det väl aldrig bli tal om. Kostnaderna för att komma till fastlandet blir så oerhört höga, heter det, men gotlänningar och ölänningar har väl valt sina bosättningsorter. Det är långa distanser från Gotland till fastlandet, det erkänner jag. Men, säger reservanterna, om det funnes en bro från Gotland skulle det bli mycket billigare att komma till fastlandet. Det blir det väl inte. Då får man ju räkna med kostnader för bensin och slitage på bilarna. För övrigt är resonemanget om att bygga en bro i detta fall en utopi. Påståendet att det är så förfärligt dyrt att åka till fastlandet är väl heller inte riktigt. Det gäller en avgift av 10 procent på 55 kronor — mycket mindre när det gäller Öland. Jag tror det är utomordentligt farligt att lägga sådana provinsiella synpunkter på frågan. Vad skall t.ex. de människor på andra håll i landet säga som har långa avstånd — kanske 15—20 mil — till nyttigheter och serviceverksamheter? Skall vi slopa mervärdeskatten för dessa människor därför att det blir för dyrt för dem? Vi hamnar i kaos om vi lägger sådana principer till grund. Utskottet finner sålunda att den ståndpunkt som vi tidigare har intagit är hållbar. Herr Österdahl ironise rar över att staten inte har kunnat träffa några avtal med kommuner och landsting och säger att vi inom majoriteten ju har så goda relationer med regeringen att vi borde ha reda på vad den tänker göra. Ursäkta mig, herr Österdahl, jag har inga sådana relationer att jag kan läsa regeringens tankar framöver. Andra kanske kan göra det, men jag kan det inte. Däremot vidhåller jag vad jag sade förra året att det borde finnas former, så att man kan ta emot pengar. Så duktiga tror jag att gotlänningarna är att de kan finna sådana former. Om de inte kan åstadkomma detta, tycker jag det är ett egendomligt förhållande som i varje fall inte kan applåderas från andra sidan. Herr talman! Man skulle kunna lägga till åtskilligt när det gäller detaljer. Vi har emellertid haft tre debatter inom ett år beträffande mervärdeskatten. Vi får nu avvakta vilka erfarenheter vi får av tillämpningen av mervärdeskatten framöver. Jag vill gärna ge uttryck för den meningen att i den mån det uppstår sådana förhållanden som verkar tämligen orimliga för folk i allmänhet så är det riksdagens skyldighet att justera sådana detaljer. Jag är övertygad om att så kommer att ske. Men innan vi får sådan erfarenhet är vi inte beredda att gå längre än vad utskottets majoritet förordar i sitt betänkande. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag i samtliga punkter.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande vidhåller sin uppfattning från i höstas att det skall vara möjligt att träffa en överenskommelse för att ta emot dessa pengar, men någon sådan har inte kommit till stånd. Man kan kanske rikta den frågan till regeringen, eftersom finansministern är närvarande: Varför har detta inte skett? Utskottets ordförande kan ju inte svara på detta. Beror det egentligen inte på att ett enskilt bolag som gotlänningar na är beroende av för sina frakter inte har undertecknat överenskommelsen? Sedan har detta bolag erbjudit sig att sälja aktierna till staten, naturligtvis med bolagsstämmans medgivande. Då frågar jag: Vad har regeringen gjort med anledning av detta bud? Herr John Ericsson säger vidare att det är bara hälften av fraktkostnaderna som är kvar för gotlänningarna, och det är riktigt. Men det gäller bara själva grundavgiften på båten och inte hyttplatser, inte turistklass osv., och där finns det vissa risker för taxehöjningar. Ingen kan garantera att nuvarande priser håller sig. Fortfarande kostar det 280 kronor för en familj från Gotland med två barn över tolv år att komma över till fastlandet och nyttja riksvägnätet, vilket fastlänningar kan göra utan någon som helst kostnad. Herr Ericsson säger också att det finns avdragsrätt när det gäller andra varor. Men vad vi har motionerat om gäller bara fordon som är personförande. Där finns det inte någon avdragsrätt, och där stiger varans pris på grund av momsen. Det vore intressant att höra hur man från regeringens sida tänker lösa denna fråga. Jag påpekade i en enkel fråga den 23 januari att det då var 24 år sedan problemet med gotlandstrafiken och dess kostnader kom upp i riksdagen och att det blir silverbröllop nästa år den 24 januari om problemet inte är löst till dess. Det är höga kostnader som vidlåder gotlandstrafiken, och 1963 års riksdag uttalade att man skulle söka få till stånd sådana fraktkostnader att gotlänningarna inte fick högre kostnader än fastlänningarna har på motsvarande avstånd på fastlandet. Frågan är fortfarande olöst. Den har ett visst samband med mervärdeskattefrågan, därför att om vi kom ned till samma kostnader som man har på fastlandet för motsvarande transporter fanns ingen anledning att yrka på att vi skulle ha ett särskilt undantag från mervärdeskatten. Framför allt behövde vi inte yrka på detta om vi hade samma förmåner som huvuddelen av öarna i Sveriges skärgård, dvs. om vi hade fria färjeförbindelser till Gotland. Om man kan ordna fria färjeförbindelser till en mängd öar utmed våra kuster borde man också kunna göra det till Gotland. Eller är det bara för att det är så mycket dyrare att komma till Gotland än till övriga öar som man inte kan lösa denna fråga? Herr talman, jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 4.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 26 behandlas problemen kring förvärvsavdraget. Frågan är långt ifrån ny. Vi har diskuterat den här i kammaren flera gånger, senast under förra året. Jag skall därför begränsa mig till det minsta möjliga. För närvarande gäller den bestämmelsen att en kvinna som har förvärvsarbete och har minderåriga barn kan få förvärvsavdrag med upp till 3 000 kronor, däri inräknat schablonavdraget. är hon däremot maken behjälplig i hans jordbruk eller rörelse kan hon erhålla sådant avdrag med högst 1 000 kronor. Inom moderata samlingspartiet anser vi att detta system är ofullständigt och i många fall otillräckligt. Därför har vi på nytt aktualiserat kravet att avdrag för de verkliga kostnaderna för barnpassning skall möjliggöras.

Såväl i motionerna som i reservation 2 har på nytt aktualiserats frågan om avdragsrätt för de kostnader som uppkommer vid nödvändig tillsyn av sjuk eller åldrig anhörig. Vi anser att denna avdragsrätt bör ligga i linje med de principer som gäller för förvärvsavdraget. Det gäller här enligt vår mening en mycket behjärtansvärd sak. Jag yrkar också bifall till reservation 2. I reservation 3 behandlas skilsmässobarnen. Som framgår av reservationen anser vi att med fog kan göras gällande att tillräcklig hänsyn inte tas vid beskattningen till den ekonomiska situation som uppstått för den som utger underhållsbidrag till icke hemmavarande barn under 16 år. I reservationen står på grund av ett olyckligt tryckfel »hemmavarande». Det skall givetvis vara »icke hemmavarande». Kompensation för detta underhållsbidrag lämnas endast på det sättet att avdrag nu medges med 1000 kronor för varje barn, medan däremot en ensamstående med hemmavarande minderårigt barn har rätt till — förutom barnbidrag — såväl förvärvsavdrag som dubbelt ortsavdrag. En lämplig avvägning är enligt vår mening att höja den nu gällande beloppsgränsen för ifrågavarande avdrag till 2 000 kronor. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 3.